Fru talman! I skatteutskottets betänkande nr 41 behandlas ett flertal motioner som berör företagsbeskattningen. Som vanligt vill socialdemokraterna inte medverka till förändringar, trots att klara rättviseskäl onekligen talar för en förändring. På en punkt har man dock gått med på att riksdagen måtte ge regeringen till känna motiv som föreligger för att regeringen så snart som möjligt skall lägga fram förslag till riksdagen, nämligen beträffande rätten till avdrag för pensionsförsäkringspremier för företagare som driver sin verksamhet som enskild firma eller i handelsbolag. Enligt nu gällande regler får denna grupp inte göra dessa avdrag i rörelsen, utan endast under allmänna avdrag. Jag har flera år motionerat om att dessa avdrag skall få göras i rörelsen, liksom man får göra när företagen drivs i bolagsform. Nu noterar jag med tillfredsställelse att socialdemokraterna äntligen har biträtt yrkandet så långt, att utskottet enhälligt begärt att regeringen snarast lägger fram förslag om denna ändring. Till utskottsbetänkandet har fogats elva reservationer, och jag skall något beröra dem som centern står bakom. I partimotion bl.a. från centern har yrkats att kapital som utgör arbetande kapital i företag skall undantagas från beskattning. Utvecklingen, inte minst inflationen, har gjort att allt mera kapital behövs och binds i företagen. Detta tillsammans med höjningar av kapitalskatterna och försämringar av konsolideringsmöjligheterna, som socialdemokraterna med kommunisternas hjälp genomdrivit i riksdagen under de senaste åren, har medfört ett starkt behov av att nu slopa förmögenhetsbeskattningen på det i företagen arbetande kapitalet. Utskottsmajoriteten hänvisar till företagsskattekommitténs förslag, den s.k. staketmodellen, men detta är inte något färdigt förslag, och vi kan inte skjuta upp denna fråga hur länge som helst. Inkomstbortfallet för staten är inte heller större än att en betydande del av detta skulle återvinnas genom en expansion i näringslivet. I reservation 2 berörs dubbelbeskattningen av aktier, och vi kräver där att denna fråga blir föremål för utredning. En annan fråga som ofta diskuterats i riksdagen under senare år är frågan om inrättande av etableringskonto för blivande egenföretagare. Ett sådant konto skulle förbättra möjligheterna till startande av eget företag, det skulle gynna förnyelse av svenskt näringsliv och det skulle ha en positiv inverkan på sysselsättningen. I reservationerna 5 och 6 berörs de kooperativa kapitalfonderna och beskattningen av insatser i kooperativa företag. Kooperationsutredningen föreslog att medlemmar i kooperativa företag skulle få skriva ned sina insatser i föreningarna med ett belopp motsvarande 60 90 av det inbetalda insatskapitalet. Vidare föreslogs att avsättningen till kooperativ kapitalfond skulle vara avdragsgill i taxeringen. Syftet var att förbättra kooperationens kapitalförsörjning. Centerns representanter i utskottet delar utredningens uppfattning att dessa förslag var välmotiverade både när det gäller befintliga kooperativa företag och när det gäller att underlätta bildande av nya kooperativa företag. I reservation 7 berörs vinstandelssystemet. Enligt reservanternas uppfattning är det angeläget att få till stånd företagsanknutna vinstandelssystem i fler företag. Ett delägarskap i det egna företaget måste stimulera intresset och effektiviteten, och vi reservanter anser att frågan bör prövas med syfte att underlätta inrättande av frivilliga vinstandelssystem. I reservation 8 behandlas frågan om arbetsrättsligt skadestånd, och huruvida ett sådant skadestånd skall vara avdragsgillt för arbetsgivaren. Vi reservanter instämmer i denna fråga med regeringsrättens majoritet att ett allmänt skadestånd för åsidosättande av arbetsrättsliga regler bör vara avdragsgill omkostnad i arbetsgivarens rörelse. Vi vill också understryka att en huvudprincip vid beskattningen är att belopp som är skattepliktigt för mottagaren också skall vara avdragsgillt för utgivaren. Som också riksskatteverket påpekat så bryter man nu mot denna princip. I reservation 9 berörs frågan om forskningsavdragen och vi beklagar att tidigare regler nu har ändrats, trots den breda enighet som låg bakom det beslutet. Vad vi kräver är en återgång till de bestämmelser som gällde vid 1983 års taxering på denna punkt. I reservation 10 berörs frågan om kvittning av underskott mot överskott. Genom slopandet av den kommunala beskattningen för juridiska personer har dessa fått möjlighet att kvitta underskott i er kommun mot överskott i en annan. För fysiska personer gäller alltjämt att de saknar möjlighet till sådan kvittning om underskott och överskott hänför sig till olika kommuner. Ur såväl rättvisesom likformighetssynpunkt är nuvarande förhållanden orimliga. Särskilt besvärliga är nuvarande regler om rörelsen bedrivs i er kommun och bostaden finns i en annan. Vederbörande kan ju då gå förlustig rätten att vid taxering till kommunal inkomstskatt dra av underskott på bostadsfastigheten. I reservation 11 angående skatteregler för fåmansföretag så upprepar vi kravet på en förenkling av skattereglerna för fåmansföretag, ett berättigat krav som borde kunna godtas. Fru talman! Ett stort antal betydelsefulla motioner behandlas i detta utskottsbetänkande, och inte mindre än 11 reservationer har fogats till betänkandet. Med de motiveringar jag anfört så yrkar jag bifall till samtliga de reservationer där mitt namn förekommer.

Herr talman! Företrädare för regeringen brukar vid skilda tillfällen sjunga de mindre företagens lov. Tyvärr blir tonarten dock ofta en annan då det gäller att gå till handling. Vad regeringen i sak åstadkommit på detta område sedan tillträdet hösten 1982 ger tyvärr en helt annan bild av synen på småföretagen än vad lovsången skulle kunna få en att tro. Ökade ekonomiska krav har ställts på småföretagen, krånglet har ökat, och slopad avdragsrätt för ideella skadestånd talar sitt tydliga språk då det gäller socialdemokratins syn på småföretagarna. När riksdagen i dag behandlar företagsbeskattningen kommer denna njuggare syn till uttryck, och jag skall i mitt anförande försöka belysa detta. Folkpartiet har i sitt budgetalternativ anvisat medel för att slopa förmögenhetsbeskattningen på det arbetande kapitalet i de mindre och medelstora företagen. Som framgår av reservation 1 är centerpartiet och moderaterna beredda att göra detsamma. Trots att kostnaderna för detta är blygsamma — ja, enligt min mening skulle folkhushållet faktiskt tjäna på denna åtgärd — så säger socialdemokraterna nej. Jag kan således konstatera att jag inte hann längre än till den första reservationen i detta betänkande förrän jag träffade på en god illustration till min inledning. Jag vill därför ställa följande fråga till utskottets talesman: Varför skall en småföretagare betala förmögenhetsskatt om han köper en maskin för säg 100 000 kr., så att en person kan få jobb, när han inte behöver betala förmögenhetsskatt om han köper en dyrbar möbel eller en tavla för samma belopp? Jag utgår från att han har en förmögenhet så att han är skattskyldig. I reservation 2 behandlas dubbelbeskattningen av aktieutdelningar. Frågan är så välkänd för kammarens ledamöter att jag inte behöver ägna den någon längre utläggning. Låt mig därför direkt ställa två frågor till utskottets talesman. För det första: Varför skall, om någon person satsar säg 50 000 kr. och startar ett aktiebolag och dessa 50 000 sedan ger utdelning, denna utdelning beskattas dubbelt? För det andra: Varför är dubbelbeskattningen av aktieutdelningar så likgiltig för er socialdemokrater att frågan inte ens behöver utredas? Så några ord om bolagsskatten och reservation 3. Folkpartiet har vid skilda tillfällen krävt att bolagsskatten successivt skall avskaffas. Vi har framhållit vikten av att kapitalets rörlighet ökas så att det kan arbeta effektivt och inte låses i skrumpnande verksamheter. I reservationen behandlas en moderatmotion med sådant yrkande. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till denna. Företagsskatteutredningen har i sin modell till beskattning av enskild firma stannat för den s.k. staketmodellen. Denna innebär att den enskilde företagarens möjlighet till finansiellt sparande inom rörelsen, för satsningar i nya företag och verksamheter starkt ökar. Detta är utmärkt. Det ligger helt i linje med vad vi från folkpartiets sida menar är riktigt. Skulle staketmodellen emellertid genomföras framstår det närmast som en rättvisefråga att motsvarande möjlighet att spara för att starta företag införes för blivande företagare. Företagsskattekommittén bör därför behandla denna fråga på ett sådant sätt tidsmässigt att ett sådant sparande kan medges samtidigt med att staketmodellen införes. Så några ord om vinstandelssystem och reservation 7. Jag tror, herr talman, att jag lugnt vågar påstå att inget annat parti så tidigt och så intensivt som folkpartiet intresserade sig för och arbetade med frågan att göra de anställda delaktiga i företagens kapitaltillväxt. Folkpartiet fick också utstå en hel del kritik för sina förslag att försöka skapa frivilliga vinstandelssystem inom företagen, baserade på enskilda andelar. I dag tror jag att många ångrar att man inte den gången var mera på alerten. Om folkpartiets tankegångar på 1950 och 1960-talet vunnit gensvar hade vi i dag inte haft några kollektiva löntagarfonder. I stället hade hundratusentals svenskar ägt betydande individuella andelar i de företag där de arbetar. Detta hade varit en garanti för näringsfrihet och marknadsekonomi i stället för socialistiska experiment i vårt land. Som sagt, herr talman, jag tror att många ångrar att de inte stödde folkpartiets idéer då. Dock är det inte för sent ännu. I dag är samtliga borgerliga partier överens i denna fråga. I min inledning nämnde jag avdragsrätten för ideella skadestånd. Denna fråga behandlas i reservation 8. Vid ett hastigt påseende kan det tyckas röra sig om ett skattetekniskt eller arbetsrättsligt spörsmål. Saken rymmer i sig emellertid mycket mera. Det är här även en fråga om partiernas syn på balansen på lagstiftningens område. Ja, det är i själva verket en fråga om synen på småföretagaren och hans person samt förståelsen för den situation han befinner sig i jämfört med sina anställda. Återgången till 200-kronorsregeln för anställdas skadestånd och kanske främst slopandet av avdragsrätten i rörelsen för arbetsgivarens skadestånd har här försatt företagaren i en orimlig ekonomisk situation vid eventuella försummelser. Jag går inte i detalj in på detta utan hänvisar till den välformulerade reservation som de tre borgerliga partierna avlämnat. Så några ord om reservation 9, som behandlar forskningsoch utvecklingsavdraget. I den ekonomiska situation som råder tvingas vi politiker till en hård prioritering. Som framgått av mitt tidigare inlägg har vi från folkpartiets sida främst prioriterat de mindre och medelstora företagen. Vi tycker oss kunna konstatera att lönsamhetssituationen för närvarande är betydligt bättre i de större företagen än i de mindre. Detta gäller även de företag som arbetar som underleverantörer till exportföretagen, även om man skall vara försiktig med generaliseringar. Från folkpartiets sida anser vi forskningsoch utvecklingsavdraget vara värdefullt och rätt sätt för att stödja företagens forskning. Därför bör det återinföras och permanentas. Med anledning av lönsamhetssituationen och nuvarande statsfinansiella läge får detta dock anstå till kommande budgetprövningar. I reservation 10 behandlas en motion av Knut Wachtmeister m.fl. om kvittningsrätten mellan olika kommuner. Jag kan i denna fråga notera att riksdagen så sent som i oktober förra året behandlade en motion från folkpartiet, avlämnad av mig och Kerstin Ekman, med samma yrkande som den nu aktuella motionen. Folkpartimotionen avslogs då av utskottet med hänvisning till staketmodellen. Självfallet hälsar jag med tillfredsställelse att samtliga borgerliga partier nu är på samma linje och vill ha en skyndsam lösning av frågan. Jag vill fylla på med ännu en fråga till talesmannen för utskottet: Varför skall inte en företagare kunna göra avdrag för bostadsräntorna på samma sätt som alla andra inkomsttagare kan göra? I reservation 11 behandlas till sist uppgiftslämnandet från ägare till s.k. fåmansbolag. Knappast någon annan samhällsgrupp kan anses utsatt för en sådan misstänksamhet som dessa. Den översyn som krävs i reservation 11 är därför enligt folkpartiets mening i högsta grad befogad. Jag yrkar avslutningsvis, herr talman, bifall till den reservationen samt även till alla övriga som bär mitt namn.

Herr talman! Jag skall bara helt kort motivera varför vi i vpk anser att s.k. representation inte skall utgöra avdragsgill kostnad. Gällande regler ger företag och enskilda i vissa fall rätt att vid taxeringen göra avdrag för kostnader som uppkommer för besök på restauranger, varietéer och liknande. Olika typer av bjudresor är också vanligt förekommande. Det är inte så att vpk avser att förbjuda dessa typer av ”smörjelser”, men vår principiella uppfattning är att företagen själva skall betala hela kostnaden och inte, genom representationsavdraget, överlåta åt övriga skattebetalare — i huvudsak arbetare och lägre tjänstemän — att stå för omkring hälften av kostnaderna. Det är faktiskt den omedelbara effekten av representationsavdraget. Inte sällan utgörs den s.k. representationen också av bjudningar och presenter som inte direkt — eller ens indirekt — har med affärsuppgörelser att göra. Vanligt folk — arbetare och tjänstemän — får betala vad det kostar när de vill bjuda sina vänner och bekanta på någonting. Det vore därför helt i sin ordning att också gruppen företagsledare m.fl. i liknande ställning fick göra det. Jag skall avslutningsvis bara för utskottets talesman klargöra att jag är medveten om att avdragsmöjligheten är borttagen för sprit och vin och att det finns regler som maximerar matkostnaderna. Däremot finns ingen maximering — annat än möjligen gåvobeskattningsmässiga regler — när det gäller presenter och andra gåvor. Slutligen vill jag fråga utskottets socialdemokratiske talesman, hur han som socialist — i varje fall rent programmatiskt — kan försvara denna typ av avdrag, som så påtagligt gynnar en viss grupp, oftast redan privilegierade. Herr talman! Jag yrkar bifall till det särskilda yrkande som har delats ut och som har följande lydelse:

Herr talman! Jag skall först uppehålla mig något vid de mer principiella och långsiktiga frågorna när det gäller just företagsbeskattningen. Jag kommer därigenom också att ge svar på en del av de frågor som ställts till mig såsom utskottets talesman. Jag skall inledningsvis ta upp framför allt två spörsmål. Det första gäller det ofta framförda kravet på att skattereglerna för enskilda näringsidkare skall vara exakt desamma som för aktiebolag. Den andra frågan gäller utvecklingen inom företagsbeskattningen mot bredare baser och sänkta skattesatser, vilket Bo Lundgren uppehöll sig rätt mycket vid. Vad gäller relationen mellan aktiebolag och enskilda företagare kan först konstateras att medel som överförs från ett aktiebolag till en enskild person alltid beskattas hos denne. Detta gäller oavsett om det överförda beloppet utgör utdelning eller lön. Den skatt som härutöver tas ut hos bolaget, bolagsskatten, kan således ses som en extra skatt jämfört med om verksamheten hade bedrivits direkt av enskilda personer. Det är ju därför vi talar om dubbelbeskattning av bolagsvinster. Jag skall inte här gå in på utformningen av dubbelbeskattningen. Jag nöjer mig med att konstatera att dubbelbeskattningen existerar och att goda skäl kan anföras för detta. Av vad jag nyss sagt följer emellertid att kravet på likformiga skatteregler för aktiebolag och enskilda företagare saknar principiell bärkraft. Den skatt som tas ut hos bolaget har mycket litet att göra med hur enskilda näringsidkare beskattas. Det är alltså från teoretisk synpunkt fullt försvarbart att ha andra skatteregler i aktiebolagssektorn än för enskilda företagare. De som framställer krav på identiska regler för aktiebolag och enskilda företagare kan med andra ord inte hämta stöd från skattesystemets uppbyggnad. Så till den andra frågan, den om skattesatser. Den svenska företagsbeskattningen har sedan länge kännetecknats av en internationellt sett hög skattesats, medan å andra sidan avdragsoch reserveringsreglerna varit så utformade att bara en del av den verkliga vinsten träffats av skatt. Enligt gjorda undersökningar är den effektiva skattesatsen normalt bara en tredjedel av den formella skattesatsen. Denna förmånliga skattesituation gäller emellertid endast bolagens genomsnittliga skatt. Vinstökningar hos ett aktiebolag träffas däremot av full skatt. Denna skillnad mellan genomsnittlig skattesats och marginalskattesats är av flera skäl olycklig. Den höga marginalskatten leder till höga avkastningskrav på nya projekt, vilket i sin tur kan minska företagens benägenhet att öka investeringarna. En hög marginell skattesats förstärker också den s.k. inlåsningseffekten, dvs. det förhållandet att vinster låses in i befintliga företag i stället för att utnyttjas där de gör större nytta. Ytterligare en negativ konsekvens av kombinationen hög formell skattesats med en urholkad skattebas är att staten får för små skatteinkomster från företagen. Vi är ju alla överens om att budgetunderskottet behöver minskas. Sedan regeringsskiftet 1982 har riksdagen fattat flera beslut i syfte att bredda basen för beskattningen och samtidigt sänka skattesatsen. Jag kan här erinra om begränsningen av lagernedskrivningen, slopandet av forskningsavdraget — vilket de borgerliga motsätter sig — och investeringsavdragen samt nedsättningen av bolagsskattesatsen från omkring 58 96 till 52 90. Denna utveckling bör enligt min mening fortsätta. Jag kan därför inte ansluta mig till de motionärer och reservanter som önskar att forskningsavdraget och andra stimulansavdrag skall återinföras. Även i övrigt är det viktigt att vi undviker åtgärder — exempelvis nya reserveringssystem — som minskar skatteunderlaget i företagssektorn. Herr talman! Vad jag nu sagt är mera principiellt. Till betänkandet har också fogats en rad reservationer med förslag som vid åtskilliga tillfällen redan tidigare har behandlats i denna kammare, de flesta av dem så sent som i oktober 1984. Jag finner därför ingen anledning att ånyo upprepa argumenten eller utskottets mycket välformulerade skrivningar i betänkandet. Ett flertal av reservationerna har jag dock berört, främst nr 2, 3, 4 och 9, genom mitt principiella resonemang. Flera av reservationerna berör företagsskattekommitténs arbete, och som bekant har till regeringen avlämnats ett betänkande som bygger på den s.k. staketmetoden. Kommitténs förslag har varit ute på remiss och håller för närvarande på att beredas i regeringskansliet. Till detta bör fogas att företagsskattekommittén under hösten kommer att kunna överlämna ytterligare ett betänkande, om handelsbolagen. Jag vill emellertid ytterligare något kommentera reservation 1, som begär förslag om slopande av förmögenhetsskatten. Reservanterna åberopar företagsskattekommitténs betänkande, som avlämnades 1981. Vi socialdemokrater ser förmögenhetsskatten som ett komplement till inkomstbeskattningen och övriga kapitalskatter för att åstadkomma skatt efter bärkraft. Sålunda anser vi att större förmögenheter i sig själva har en större skattekraft. Vi ansluter oss således inte till den majoritet som stod bakom företagsskattekommitténs betänkande 1981, och socialdemokraterna fogade också en reservation till det betänkandet. Vår principiella uppfattning har sedan dess inte ändrats. Däremot kan man fråga: Varför genomförde ni inte era förslag när ni satt i regeringsställning och sålunda hade majoritet fram till hösten 1982? Ni hade ett år på er sedan företagsskattekommittén hade lämnat sitt betänkande. Det kan vara på sin plats att ni ger oss ett besked på den punkten. Vi menar att företagsbeskattningen bl.a. bör syfta till att åstadkomma en mer likformig beskattning av produktionsfaktorerna arbete och kapital. Såvitt jag kan utläsa av motionerna och reservationen, anser de som står bakom dessa att pengar placerade i jordbruk eller rörelse i princip bör åtnjuta total befrielse från förmögenhetsskatt. Det har också understrukits av tidigare talare här. Motivet är att då kommer näringslivet att få en stark stimulans. Vi delar inte den uppfattningen. Egenföretagarna utgör en i många avseenden favoriserad kategori. Undersökningar från SCB visar också att denna grupp nära nog genomgående har lägre taxerade inkomster och således betalar lägre skatt än löntagarna i motsvarande branscher. Dessutom har gruppen en konsumtion, som vida överstiger den som löntagarna kan tillåta sig. Herr talman! Tommy Franzén gjorde ett kort inlägg där han åberopade kravet på att avdragsrätten för representationen skall upphöra. Den frågan har vi också diskuterat under en följd av år. Nu spetsade han till frågeställningen genom att fråga: Hur kan detta försvaras av en socialist — om det är en socialist? Till detta kan jag bara säga, att om representationen inte går rätt till, måste vi försöka hitta former för att rätta till förhållandet. Men i motsats till Tommy Franzén är jag övertygad om att den allra största delen av representationen är helt i sin ordning. Har Tommy Franzén och vänsterpartiet kommunisterna något konkret förslag, skall vi naturligtvis pröva det. Såvitt vi ser i dag missbrukas inte representationen, och då tycker vi inte att man skall göra ändringar. Herr talman! Med det sagda och med hänvisning till utskottets skrivning i skatteutskottets betänkande 41 yrkar jag bifall till utskottets hemställan och således avslag på reservationerna och på yrkandet från vänsterpartiet kommunisterna.

Herr talman! När Bo Forslund säger att vi från oppositionen kräver att egenföretagare skall behandlas på exakt samma sätt som aktiebolag gör han sig skyldig till en rätt betydande överdrift. Vad vi har sagt är att man skall ha en så likartad beskattning som möjligt. I vissa avsnitt har vi varit ganska överens under de senaste tio åren, nämligen i fråga om den sociala sidan. Det är nu som man mer och mer börjar gå ifrån den tidigare uppfattningen. Visserligen tog vi ett steg framåt när det gäller avdragsrätt för pensionsförsäkringar. Men det är oroande att nu behöva konstatera en negativ syn i en fråga som man tidigare varit överens om beträffande denna sida av beskattningen. Sedan måste jag säga att jag också blir oroad för de socialdemokratiska tongångarna när det gäller företagsbeskattningen. Man hotar — underförstått — med att ytterligare begränsa avskrivningsreglerna i företagen. Tidigare har man ofta sagt att det är företagens möjlighet att konsolidera sig som utgör säkerheten för svenskt näringsliv. Nu plötsligt hotas detta. Vi såg ett exempel förra året när man införde en viss begränsning av avskrivningsreglerna. Gång efter annan kommer det fram att man skall gå vidare på denna väg. Jag frågar Bo Forslund: Var hamnar vi om vi möter en ny kris om vi har tagit bort de möjligheter till konsolidering som avskrivningsreglerna ändå innebär? Det är väl denna konsolidering som varit styrkan för svensk företagsamhet i besvärliga tider. Jag anser det vara mycket olyckligt om man nu bryter mot den linje som man tidigare har sagt vara så värdefull. Vidare säger Bo Forslund att egenföretagare är en gynnad grupp. Menar Bo Forslund verkligen att egenföretagare, jordbrukare, småföretagare och kulturarbetare är en av samhället gynnad grupp? Jag måste fråga om Bo Forslund verkligen menar vad han här antyder.Det är inget tvivel om att väldigt många i denna grupp lever under ganska så enkla förhållanden. Jag måste säga att jag anser att det är beklagligt att stämpla dem på det sätt som Bo Forslund gjorde.
Herr talman! När Bo Forslund skulle försvara dubbelbeskattningen av aktier sade han att det är naturligt med olika regler för olika företagsformer. Visst är det det. Vore det inte olika regler, vore det inte heller olika företagsformer. Men principerna bör vara lika, tycker jag. Eftersom Bo Forslund många gånger hänvisade till staketmodellen, skulle jag vilja fråga vad det är för fel med principen i staketmodellen. Denna gör kapitalet mycket rörligare och betyder att man inte dubbelbeskattar annat än i mycket låg grad. Jag tycker att detta borde stämma till eftertanke. Jag måste också säga att jag blev skrämd när Bo Forslund deklarerade att högre skatter skall tas ut ur företagen. Vi går en lågkonjunktur till mötes. Den kommer utan tvivel att betyda ganska stora påfrestningar. Bo Forslund säger att större förmögenheter i sig har en skattekraft. Jag vill bara ta ett enda exempel. Låt mig nämna Järnförädling, ett stort företag med tusentalet anställda, som såldes för 1 kr. till Electrolux under den besvärliga tid som vi hade under de borgerliga regeringsåren. Vilken skattekraft hade detta företag, och vilken skattekraft hade alla de andra företag som inte kunde hävda sig på världsmarknaden i internationell konkurrens? Jag skulle som sagt vilja rekommendera en viss försiktighet. Man bör också visa speciell försiktighet när det gäller att tro att man bara kan koppla en sänkning av bolagsskatten till minskade avsättningsmöjligheter och minskade konsolideringsmöjligheter för företagen. Så enkelt är det inte. Som Stig Josefson sade, går vi en ganska besvärlig framtid till mötes om vårt näringsliv inte kan bygga upp de reserver som behövs. Herr talman! Slutligen vill jag ställa en fråga, också beroende på ett påstående som Bo Forslund kom med, nämligen att egenföretagarna tillhör en privilegierad grupp, som trots att de har mindre inkomster och skattar mindre än andra har ett konsumtionsmönster som — jag tror han sade så — vida överstiger vad löntagarna kan kosta på sig. Jag är intresserad av att studera det här problemet, och jag skulle gärna vilja att Bo Forslund här redogjorde för vilken undersökning han hänvisar till. Vad finns det för sakligt underlag där man kan finna ett sådant resultat?
Herr talman! Jag tror nog att även Bo Forslund inser att representationen och representationsavdraget som därav följer missbrukas. Han borde agera utifrån detta. ; Oavsett om det är tillbörligt eller inte, är det tydligt att socialdemokraterna och Bo Forslund anser att representation är en form av verksamhet som bör subventioneras av arbetare och tjänstemän genom deras skatteinbetalningar. Jag anser den inställningen anmärkningsvärd i ett socialdemokratiskt parti som säger sig vilja stå på de arbetandes sida.
Herr talman! Jag skall försöka besvara de många frågor som ställdes. Bo Lundgren frågade varför bolagen skall beskattas. Jag vill med fog påstå att vi har en utomordentligt liberal företagsbeskattning — om jag får kalla den så — i det här landet, genom såväl goda avskrivningsregler som de reserveringsmöjligheter som finns i dagens företagande. Detta påpekade jag också i mitt första inlägg. Det finns många andra länder som har betydligt mera skärpta regler gentemot företagen än vad vårt land har. När det sedan gäller kvittningen mellan kommunerna av underskott mot överskott, behandlade vi exakt samma motion så sent som i oktober 1984, alltså i höstas. Vi har tidigare och även nu uttalat att de gällande bestämmelserna inte är tillfredsställande men att det finns skäl att invänta de förslag som kan komma med anledning av företagsskattekommittén. Vi vet ju att företagsskattekommitténs underlag och betänkande ligger på regeringens bord och för närvarande bereds i regeringen. Får jag sedan vända mig till Stig Josefson och även till Kjell Johansson, som var uppbragt över att jag påstod att egenföretagarna är privilegierade. För att det skall bli helt klart för Stig Josefson och Kjell Johansson vad jag sade, upprepar jag att de i många avseenden tillhör en favoriserad kategori. Jag bygger det påståendet på en undersökning för några år sedan från statistiska centralbyrån som visade att den här gruppen nära nog genomgående har lägre taxerade inkomster och således betalar lägre skatt än vad löntagare i motsvarande branscher gör. Det var alltså ett påstående jag kunde göra med anledning av denna undersökning. Man kan också med fog påstå att dessa personer har ett konsumtionsmönster som vida överstiger den levnadsnivå som löntagare kan tillåta sig. Jag tror att det bara är att hänvisa till statistiska centralbyrån, så får Stig Josefson och Kjell Johansson detta belagt. Om representationsavdragen vill jag till Tommy Franzén säga: Jag vet inte vilket år i följd det är som vi diskuterar den här frågeställningen. Jag kan alltså hänvisa till tidigare protokoll, men jag vill ändå påstå att om ett företag i samband med ett affärsengagemang bjuder på en lunch eller en middag, tycker jag det är naturligt att kostnaden är avdragsgill. Jag tror inte — i motsats till Tommy Franzén — att den möjligheten utnyttjas på ett så otillbörligt sätt och i en sådan omfattning som han misstänker eller tror sig veta att det är fråga om. Jag tycker inte det finns något skäl till ändring, men om det kommer radikala förslag från Tommy Franzén och vänsterpartiet kommunisterna, skall vi givetvis titta på dem från socialdemokraternas sida. Till sist vill jag säga, herr talman, att företagandet här i landet går ganska brai dag. Vi har företag med mycket stora vinster. Och man kommer väl inte ifrån att tycka — om jag får uttrycka mig litet kraftfullt — att ni gnölar litet väl mycket. Men det kanske mest beror på att ni inte vill erkänna att den socialdemokratiska regeringen lyckas rätt bra med att få Sverige på rätt köl. Jag tänker då närmast på budgetunderskottet, som nära nog halverats, arbetslösheten, som är på väg att gå ned, industriproduktionen, som har ökat fyra gånger mer än i andra industriländer, och industriinvesteringarna, som har ökat 40 96 sedan vi tog över regeringsansvaret. Jag tycker att det finns anledning att påpeka att det har gjorts väldigt mycket för att stimulera svensk företagsamhet.

Herr talman! Bo Forslund säger att vi har haft en liberal företagsbeskattning. Jag vill därför fråga: Har man nu för avsikt att göra inskränkningar i den företagsbeskattning vi har, dvs. att fortsätta på den väg man började förra året och som Bo Forslund i sitt förra inlägg talade om? När det gäller staketmodellen vill jag ställa en fråga till Bo Forslund. I utredningens betänkande sägs det att det framlagda förslaget om staketmodellen är en teknisk utredning. Man får ett bestämt intryck av att utredningens avsikt är att förslaget skall komma tillbaka och att man skall arbeta vidare på det. Har man nu från regeringens sida tänkt att helt förbigå detta och själv ta hand om det utan något vidare utredningsarbete? När Bo Forslund sedan talade om att småföretagarna utgör en favoriserad grupp bygger detta påstående på ganska svaga motiv. Det enda som egentligen kom fram var att de betalar lägre skatt än löntagarna. Skatten bygger emellertid på inkomsten. Bo Forslund måste veta mycket litet om hur det ser ut i vårt samhälle. Småföretagare, jordbrukare, kulturarbetare och liknande utgör sannolikt inte någon favoriserad grupp. Man märker i detta sammanhang något av 1960-talets politik från socialdemokraterna, då det stora intresset var att slå vakt om de stora företagen och deras anställda och att mer och mer tränga undan småföretagen. Är det en återgång till den politiken som socialdemokraterna i dag är inne på?
Herr talman! Jag skall inte kasta mig in i den finansdebatt som Bo Forslund drog i gång när argumenten tröt utan hålla mig kvar vid det vi diskuterar, nämligen företagsbeskattningen. Bo Forslund sade att vi har en liberal företagsbeskattning. Det är riktigt att vi har en företagsbeskattning som i många avseenden är bra, men vi har inte en liberal beskattning av företagare här i landet, Bo Forslund. Jag tror att det är en mycket kraftig sammanblandning som skett, när Bo Forslund vill lägga resonemanget på den bogen. Vi har i vårt land världens hårdaste beskattning av företagare. De beskattas nämligen precis som löntagare, och dessa beskattas hårdare än löntagare i något annat land. Vi har världens hårdaste skattetryck. Jag blev inte uppbragt över påståendet att företagarnas konsumtionsmönster skulle vida överstiga löntagarnas. Jag blev emellertid förvånad över förklaringen, som skulle vara den att de har lägre inkomster och betalar mindre skatt. Att de betalar mindre skatt är naturligt, om de har lägre inkomster, men att de har högre konsumtion om de har lägre inkomster är inte naturligt. Förklaringen till detta skulle kunna vara att Bo Forslund vill göra gällande att skattesystemet har en sådan konstruktion att företagarna på grund av denna har möjlighet till en högre konsumtion. Detta vill jag bestämt bestrida. Vi har en del särregler som gäller företagarnas förmåner. Det var detta som vi tog upp när det gällde blankett 10 och redovisningen av egenföretagarnas uppgiftsskyldighet. Där gäller mycket hårdare regler än vad som gäller för löntagare i allmänhet. Då återstår alltså möjligheten att Bo Forslund antyder att man skaffar sig inkomster på sätt som skulle gå utanför det ordinarie inkomstsystemet. Detta vill jag över huvud taget inte diskutera. Påståendet att företagarnas konsumtion vida överstiger löntagarnas är nog hämtat från samma håll som påståendet att budgetunderskottet närmast halverats, nämligen från fantasins värld.
Herr talman! Till Bo Forslund vill jag säga att det hela är mycket enkelt. Det finns ett radikalt förslag, nämligen att slopa representationsavdraget. Då når man effekten att detta inte otillbörligt kan utnyttjas. Dessutom vinner man effekten att vissa privilegierade grupper i samhället inte får möjlighet att äta och roa sig på skattebetalarnas bekostnad. Detta blir nämligen det faktiska förhållandet, när man, som Bo Forslund säger, anser att representationen skall vara en avdragsgill kostnad.
Herr talman! Allteftersom den här debatten fortgår får jag rätt i mitt påstående att det är fråga om ett väldigt gnölande. Bo Lundgren säger att inflationen är för hög, att vi inte har lyckats. Arbetslösheten är för hög, trots att det är högkonjunktur, och underskottet i bytesbalansen pekar åt alldeles fel håll. Det är, Bo Lundgren och övriga meddebattörer, konstigt vad snabbt man kan glömma. Ni har tydligen glömt vad ni överlämnade till den socialdemokratiska regeringen: en jättehög arbetslöshet, den högsta någonsin, ett jättestort budgetunderskott, som vi dess bättre nu håller på att få ned betydligt, och en jättehög inflation. Det var högst ovanligt om det var en inflation under 10 90 under den tid då Bo Lundgren och hans partivänner hade ansvaret i regeringskansliet. Jag tycker att ni skall sluta att gnöla. Vi konstaterar bara att ni också inser att Sverige är på rätt väg, och det är klart att ni ogillar detta. Jag skall avsluta med ett citat ur Dagens Nyheter från i dag, som gäller underskottet i bytesbalansen. Det är ett TT-referat, och man skriver så här: ”Den ogynnsamma utvecklingen av bytesbalansen under februari beror enligt riksbanken främst på de stora räntebetalningarna på utlandslånen ---”. Till detta, Bo Lundgren, är väl ni i allra högsta grad medskyldiga.

Herr talman! Bo Forslund tar återigen upp frågan om situationen under sista hälften av 1970-talet. Frågan vem som bar skuld till den situationen kan vi diskutera länge. Men glöm inte det läge som rådde när den borgerliga regeringen tillträdde 1976! Det har vi fastlagt i protokoll — uttalat av socialdemokratiska riksdagsmän själva i den mängd av interpellationer som framställdes omedelbart efter tillträdet. När det sedan gäller arbetslösheten vill jag säga att inte har det åstadkommits de underverk som socialdemokraterna talade om i valrörelsen 1982. Beträffande inflationen vill jag understryka vad Bo Lundgren här har sagt, att det inte bara gäller att visa hur inflationsutvecklingen har varit i det egna landet utan också i allra högsta grad hur inflationsutvecklingen är i förhållande till utvecklingen i de länder som vi konkurrerar med på världsmarknaden.
Herr talman! Jag begärde egentligen replik bara för att till protokollet få noterat att Bo Forslund i sitt senaste inlägg totalt lyckades undvika den fråga som vi debatterar, nämligen företagsbeskattningen.
Herr talman! Det har ställts en rad frågor till mig, och det är möjligt att jag inte har kunnat svara på alla. Jag ställde bara en enda fråga: Varför genomförde ni inte era förslag när ni hade regeringsansvaret i kanslihuset? Företagsskattekommittén lämnade sitt betänkande redan 1981. Men såvitt jag förstår kunde ni inte heller på den punkten ena er, och därför kom det inte heller något förslag från regeringen. Det var ganska belysande för det sätt på vilket de borgerliga regeringarna arbetade under de här sex ödesdigra åren.

Herr talman! En borgerlig regering, efter höstens val, skulle enligt socialdemokraterna som bekant medföra strejker och oroligheter, som i Thatchers England och Poul Schläters Danmark. Här i Sverige förefaller det emellertid som om vi nu går händelserna i förväg. Vi har visserligen, tack och lov, inga oroligheter. Men märkligt nog har det i dag brutit ut en strejk, och av allt att döma en mycket kännbar sådan, trots att det är socialdemokraterna som sitter vid makten. Ett av socialdemokraternas argument inför valet, nämligen att det blott är en sosseregering som kan garantera arbetsfreden, kan härmed avföras från dagordningen. Det är en händelse som ser ut som en tanke att vi i dag på den första strejkdagen skall behandla propositionen om den särskilda skattereduktionen, en proposition som kommit till för att regeringen vill köpa inte bara röster inför höstens val utan också arbetsfred. Som alla vid det här laget vet innebär propositionen att alla löntagare vid 1986 års taxering skall få en skattereduktion med maximalt 600 kr. Så stor blir reduktionen för den som tjänar 80 000 kr. eller mer. För den som tjänar mindre blir skattereduktionen 1 26 av den del av inkomsten som överstiger 20 000 kr. För att än mer sockra förslaget och se till att pengarna kommer gåvomottagarna till godo före valet är avsikten att skattereduktionen skall genomföras redan till semestern, om nu inte TCO-strejken sätter käppar i hjulet på den administrativa sidan. Rent praktiskt skulle det gå till så, att preliminärskatten för juni månad sätts ned med ett belopp motsvarande hela skattereduktionen. Mot förslaget i propositionen finns många invändningar: 1. Finansieringen. Kostnaden för skatterabatten uppgår till ca 2 miljarder kronor och avses inte bli finansierad. Socialdemokraterna bryter härvid mot sin alltid tidigare framförda uppfattning att skattesänkningar skall finansieras antingen med andra skatter eller med skattehöjningar, eller möjligtvis med utgiftsnedskärningar. Budgetunderskottet späs på med ytterligare 2 miljarder, som i sin tur kräver ökad upplåning utomlands. I slutändan blir det skattebetalarna själva som får finansiera skatterabatten till en viss inkomstkategori. 2. De villkor för en skatterabatt som angavs redan i budgetpropositionen var dels att lönekostnadsutvecklingen 1985 inte skulle överskrida 5 96, dels att utrikesbalansen inte allvarligt skulle försämras. Beträffande löneavtalen vet man självfallet ännu inte vilken procentuell höjning man kommer att hamna på, men det är inte osannolikt att lönekostnadsökningen för 1985 kommer att bli ca 7 90. När det gäller utrikesbalansen är att märka att denna kraftigt försämrats. För årets två första månader beräknas underskottet i bytesbalansen av riksbanken till 5,2 miljarder kronor. Samma månader förra året blev det ett överskott på 1,7 miljarder — en försämring alltså med 7 miljarder. Ser man till handelsbalansen, finner man att det blir en försämring med ca 8 miljarder de tre första månaderna. En påspädning av köpkraften med 2 miljarder kronor kommer erfarenhetsmässigt att leda till en importökning på ca 1 miljard och följaktligen till motsvarande försämring i utrikeshandeln. En rakryggad och trovärdig regering hade naturligtvis aldrig lagt fram en proposition om särskild skattereduktion, eftersom de förutsättningar som man angav i vintras inte föreligger. Jag skulle vilja fråga Rune Carlstein om han anser att de fordringar som enligt budgetpropositionen borde uppfyllas när det gäller genomförandet av skattereduktionen verkligen föreligger i dag. 3. Skattereduktionen är orättvis, då den gynnar en viss grupp inkomsttagare, medan resten av folket inte får någonting — förutom att man får vara med och betala kalaset, förstås. Pensionärer, jordbrukare och andra egenföretagare, fria yrkesutövare och andra grupper måste naturligtvis betrakta förslaget som högst orättvist, men de är inte lika många som löntagarna och därmed inte lika intressanta. Man kan dessutom notera att socialdemokraterna, som i alla andra sammanhang kritiserat oss moderater för att våra skattesänkningsförslag ger mer åt dem som tjänar mer, nu kommer med förslag till en skattereform som har just den innebörden. 4. Ryckigheten i den socialdemokratiska skattepolitiken har ytterligare understrukits i och med denna proposition. Så sent som i höstas drog man in köpkraft motsvarande ca 4,5 miljarder kronor, bl.a. i form av högre bensinoch elskatt — allt i avsikt att dämpa den privata konsumtionen. Nu går man precis motsatt väg och spär på köpkraften med nästan halva det belopp som man stramade åt med i höstas. Dessutom är denna reform mycket långt från principen skatt efter bärkraft. Det förefaller snarare vara fråga om skatt efter röststyrka. För att motverka denna påspädning med 2 miljarder — socialdemokraterna är säkert innerst inne medvetna om att denna påspädning är felaktig — tänker man nu göra ett väsentligt ingrepp i företagens och kommunernas ekonomi. Inte mindre än 8 miljarder kronor skall tvångsvis dras in och placeras på lågförräntande konton i riksbanken. Ryckigheten i finansoch skattepolitiken söker onekligen sin like. Man försöker nu från socialdemokratiskt håll att inbilla svenska folket att ”Sverige är på rätt väg”. Men det är snarare en väg som går åt fel håll och som är kantad med bromsspår och rivstarter. Från moderata samlingspartiets sida avvisas självfallet förslaget om skatterabatten. De utrymmen för skattesänkningar som vi kan uppnå genom besparingar bör självfallet användas till bestående reformer, varav de viktigaste är ett fullständigt inflationsskydd samt sänkta marginalskatter. Med det sagda, herr talman, yrkar jag avslag på propositionen och bifall till reservationen.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 55 behandlas proposition 162 om införandet av en särskild skattereduktion för år 1985 för löntagare. Detta förslag är märkligt särskilt ur två synpunkter: dels därför att finansministern tidigare sagt att det inte finns utrymme för skattesänkningar, dels därför att det förslag som framlagts bryter med vad jag trodde var en självklar regel i svensk skattelagstiftning, nämligen att alla skattebetalare skall behandlas lika. Socialdemokraterna har brutit den skatteöverenskommelse som träffades 1981 mellan centern, folkpartiet och socialdemokraterna. Som skäl har bl.a. angivits att ekonomiskt utrymme att fullfölja densamma inte finns. Nu plötsligt inför valet finns utrymme för skattesänkning för vissa inkomsttagare, med ett sammanlagt belopp på 2 miljarder. Och vad som är än mer anmärkningsvärt är att detta görs utan att man på något sätt anger hur finansieringen skall ske. När det gällde skatteöverenskommelsen skulle varenda krona finansieras — nu behöver man inte ens ge en antydan om finansieringen. Grunden för svensk skattelagstiftning är att alla inkomsttagare skall behandlas lika. Aldrig tidigare under mina år i riksdagen har ett förslag så totalt brutit mot denna för mig självklara uppfattning. Den socialdemokratiska regeringen lägger här fram ett förslag som innebär att för vissa grupper företagsformen skall vara avgörande för om den skattskyldige skall få del av ”julklappen”. Drivs ett företag i bolagsform och företagaren jobbar i företaget, är allt klart och han får del av skattereduktionen. Drivs däremot företaget som enskild firma eller handelsbolag, är han utestängd från alla möjligheter att få del av skattereduktionen — ett tydligt exempel på socialdemokraternas totala ointresse för grupper som jordbrukare, småföretagare och kulturarbetare. Även pensionärerna ställs utanför. Socialdemokraterna i skatteutskottet erkänner i utskottets betänkande att dessa grupper många gånger lever under knappa förhållanden och säger sig ha förståelse för kritiken på denna punkt. Men kallt och hänsynslöst säger man i fortsättningen ”att det saknas anledning att låta reduktionen omfatta andra inkomster än löner”. Återigen visar socialdemokraterna sitt ointresse för småföretagen. Trots de stora insatser från dessa under de besvärliga krisåren i slutet på 1970-talet som då även socialdemokraterna gav ett erkännande åt, återgår socialdemokraterna nu till att speciellt gynna storföretagen och dem som är anställda i dessa. Vad som nu håller på att ske är ett svårt övergrepp mot något som jag trodde var en självklarhet i skattelagstiftningen, nämligen likabehandlingen. Kommer socialdemokraterna att fortsätta att utforma skattelagstiftningen så, att den inriktar sig på speciella grupper? Jag ställer den frågan direkt till utskottsmajoritetens talesman. Vilka andra skäl kan då finnas för förslaget? Har läget förbättrats så väsentligt att det ger utrymme för ett bortfall på 2 miljarder från statens budget? I andra sammanhang har finansministern uttalat nödvändigheten av återhållsamhet. Har handelsbalansen förbättrats? Nej, tvärtom har denna försvagats med 8 miljarder under årets tre första månader i jämförelse med motsvarande tid föregående år. När man ser på dagens allvarliga situation på arbetsmarknaden måste man starkt ifrågasätta om det blir möjligt att begränsa lönekostnadsutvecklingen till de 5 26 som regeringen utgått ifrån och som skulle vara motivet för skatterabatten. Det kommer ett år även efter 1985 — hur anser regeringen att man då skall klara avtalsuppgörelsen? Skall skatterabatter tillämpas även 1986, eller skall man då tillåta en högre lönekostnadsstegring? Regeringen har här lagt fram ett förslag, specialinriktat på löntagare, utan att tala om finansieringen, utan ett ord om vad denna skatterabatt skall avlösas av under det nästkommande året. Regeringen tar bort den automatiska indexuppräkningen och låter därmed inflationen skärpa beskattningen. Man sviker skatteöverenskommelsen och överger riktmärket likabehandling i beskattningen. I stället väljer man vägen med punktinsatser för att för vissa grupper sänka skatten. Även om det i år är val, är regeringens handlingssätt förvånansvärt, för att inte säga upprörande. Centern står fast vid sin linje i skattefrågan. Fullfölj skatteöverenskommelsen! När det är gjort kan vi diskutera fortsättningen, och det bör vara en mera långsiktig planering av utformningen av vårt skattesystem. Herr talman! Jag yrkar bifall till den reservation som fogats vid utskottets betänkande och därmed avslag på propositionen.
Herr talman! Genom en mycket märklig manöver försöker regeringen nu att lyfta lönerna för dem som har inkomst av tjänst till en nivå som innebär real ökning för 1985. Men vad regeringen egentligen gör med det här förslaget till skatterabatt är att man bjuder men låter de bjudna betala. För att åstadkomma denna skatterabatt lånar regeringen 2 miljarder, vilket alltså innebär att alla skattskyldiga när sanningens minut kommer — och det gör den redan efter årsskiftet — får betala tillbaka denna s.k. skatterabatt med ränta på ränta. När festen är slut och festdeltagarna skall hämta ytterkläderna, då ligger notan i fickan — obetald. Jag skall inte ge mig in på någon spekulation om prisutvecklingen under det här året. Att den inte stannar vid de 3 96 som regeringen beräknat tror jag att jag ändå lugnt vågar påstå. Prisökningar blir det, och med största sannolikhet blir de större än 3 96. Skatterabatten kommer alltså enligt min mening inte att räcka till för den kompensation som regeringen utlovat. Nästa år blir det etter värre. Av regeringens flotta gåva det här året finns då bara den ökade statsskulden kvar, som vi alla skall betala. Och så prisökningarna från i år, förstås. De brukar ju inte försvinna vid årsskiftena. Skall man då kompensera löntagarna för 1985 års prisökningar på nytt genom en ny tillfällig skatterabatt, eller vad har ni socialdemokrater tänkt er skall ske vid det tillfället? Alldeles oavsett vilka ekonomiska bedömningar som görs om utvecklingen under 1986, så måste löntagarna i avtal först tillförsäkra sig kompensation för årets prisökningar innan man över huvud taget kan ge sig in på några diskussioner om 1986 års löner. Det är den situation vi kommer att stå inför. Om regeringens löfte om skatterabatt bidragit till att underlätta årets avtalsrörelse, vilket är tveksamt, så kommer den således att försvåra en uppgörelse om 1986 års löner. För det är väl inte så att andra ekonomiska lagar gäller för detta år? Vi måste ju även då vara försiktiga med löneökningar, så att inte svensk industri förlorar i konkurrenskraft gentemot utlandet. Nu försöker man alltså på detta ogenerade sätt att köpa vissa väljargrupper genom ett förslag som — det skall jag snart komma in på — är grovt orättvist. Men när det blir löneförhandlingar 1986 kan vi konstatera att regeringens flotta erbjudande faktiskt är en döbelnsmedicin. Genom en fullständigt orimlig skattepolitik har regeringen försatt löntagarna i det läget att man inte kan åstadkomma reallöneförbättringar vid förhandlingsbordet. Jag har sagt det tidigare i denna kammare, men jag tycker det är värt att upprepa det. Jag menar att det är förnedrande för löntagarorganisationerna att regeringen genom sin skattehöjningspolitik skapat en situation där löntagarna inte av egen kraft kan åstadkomma realförbättringar. Det måste kännas fullständigt hopplöst att inte kunna klara detta utan nådegåvor av det här slaget i ett läge där företagsvinsterna är uppseendeväckande goda och en mycket god konjunktur med kraftig ökning av världshandeln råder. När skall väl löntagarna någonsin kunna tänka sig att skapa reallöneutrymme om inte i den situation som råder nu? Herr talman! Löntagarna bär inte skulden för att denna situation uppstått. Regeringen bär skulden. Genom en skattehöjningspolitik som saknar motstycke har man skapat denna situation. Genom att inte stå fast vid skatteöverenskommelsen om marginalskatterna har man höjt skatten för en industriarbetare mer än vad denne nu får i skatterabatt, alla andra skattehöjningar inte att förglömma. Det är inte första gången regeringen gör ett inhopp i avtalsrörelsen, även om inhoppet denna gång i form av skatterabatt är mera oblygt än tidigare. Rätten till avdrag för fackföreningsavgifter tillkom också enligt regeringens egen utsago för att möjliggöra en lugn avtalsrörelse. Även denna kompensation — om man så får kalla den — har regeringen senare effektivt undanröjt genom alla sina skattehöjningar. Det räcker med att nämna fastighetsskatten som exempel på en skatt som under det första året den är i kraft tar tillbaka ungefär samma belopp som rätten till avdrag för fackföreningsavgifter gav. Men inte nog med det. Andra året försvinner dubbelt så mycket och tredje året försvinner en summa som är nästan tre gånger så hög som den avdragsrätt som fackföreningsavgifterna gav. Vore jag förhandlare i någon löntagarorganisation skulle jag be högre makter beskydda mig för allt vad s.k. kompensation från regeringen heter. Men värre är, som jag sade tidigare, att denna ge-och-ta-tillbaka-politik för framtiden omöjliggör sunda förhandlingsuppgörelser om lönerna. Herr talman! Skatterabattens konstruktion innebär att alla som tjänar mindre än 80 000 kr. genom inkomst av tjänst detta år kommer att få betala tillbaka en del av skatterabatten som efterskatt 1986. På detta sätt kommer hundratusentals löntagare att få efterskatt nästa år. Uträkningen bakom detta är naturligtvis att valet då är över — samma uträkning som ligger bakom uttaget av fastighetsskatten. Den syns inte heller under detta år, utan kommer att få betalas av fastighetsägarna som efterskatt nästa år. Genom förslagets utformning kommer den som exempelvis tjänar 50 000 kr. att få betala tillbaka 300 kr. i form av efterskatt på rabatten. Det fanns 1983 inemot en halv miljon inkomsttagare i landet som hade en inkomst på 20 000-30 000 kr. För den som tjänar 21 000 kr. i år och råkar vara anställd och får skatterabatten blir efterskatten 590 kr. De 500 000 inkomsttagarna är naturligtvis inte alla löntagare och därför inte berättigade till någon skatterabatt. Men för löntagarna kommer efterskatten att bli mellan 500 och 590 kr. Som tidigare talare nämnt kommer vissa rörelseidkare, lantbrukare och andra fria yrkesutövare som t.ex. kulturarbetare, som vi debatterade för någon vecka sedan, inte att få någon skatterabatt. Det är egentligen otroligt att regeringen valt en modell som betyder att de större inkomsttagarna nära nog regelmässigt kommer i åtnjutande av skatterabatten, medan mindre inkomsttagare blir utan. Det brukar inte ligga för mig att ställa grupper mot varandra i debatterna, men jag måste fråga skatteutskottets socialdemokratiske talesman och finansministern varför man valt denna väg. Var så hygglig och förklara för mig varför direktörerna för våra storföretag, som nu enligt den debatt som pågår har höjt sina löner kraftigare än andra, skall ha skatterabatt, medan småbrukaren, småföretagaren eller lanthandlaren, som driver enskild firma och som försöker dra sig fram till pensionsåldern genom att kämpa med sin lilla rörelse skall bli utan. Vad kan det ligga för rimlig tanke bakom en konstruktion som regelmässigt ger detta utslag? Är detta socialdemokratisk fördelningspolitik? Herr talman! Folkpartiet yrkar avslag på förslaget till skatterabatt. Skattepolitiken måste föras med sikte på långsiktig stabilitet och utan socialdemokratisk ryckighet i anslutning till riksdagsvalet. Vi anser att det är nödvändigt med fortsatta sänkningar av marginalskatterna och med ett fullständigt inflationsskydd. Herr talman! Med vad jag har sagt yrkar jag bifall till reservationen och avslag på propositionen.

Herr talman! Den socialdemokratiska regeringen har i proposition föreslagit att en s.k. skatterabatt skall utgå till dem som har inkomst av tjänst. Den skatterabatten skall utgöra 600 kr. för dem med årsinkomster om 80 000 kr. och mera. Utgångspunkten för det här anger regeringen vara att garantera löntagarna reallöneökningar. Förutsättningen för rabatten har varit att lönehöjningarna uppgår till högst 5 90. Mot den typ av utgångspunkter som regeringen haft finns det framför allt två principiellt viktiga invändningar att göra. Den första gäller att regeringen driver tesen att det är lönerna som driver upp inflationen. Den andra invändningen gäller att regeringen går in i avtalsrörelsen med en form av statlig styrning — detta för att försöka begränsa inflationen för 1985 till 3 90. Oavsett om inflationen stannar vid 3 96 — vilket enligt de flesta ekonomiska bedömningar förefaller osannolikt — kommer detta tvångsavtal att innebära reala löneminskningar för flertalet av de lönearbetande. Jag återkommer senare till det. Regeringen påstår att det är lönerna som driver inflationen. Det är en utgångspunkt som vi från vänsterpartiet kommunisterna inte kan acceptera. Erfarenheter och ekonomisk insikt leder i stället till slutsatsen att det är företagens jakt på ökade vinster — profiter — som utgör drivaxeln för inflationen. Inflationen är utlandsberoende i de fall då import blir dyrare, oavsett om detta sker genom ökad dollarkurs eller minskat värde för den svenska kronan eller genom att företagen — oftast transnationella — pressar upp priserna, beroende på egna profitökningskrav. Inflationen är också nationellt betingad, bl.a. av olika typer av monopolställningar. Av erfarenhet kan vi konstatera att det också stämmer bra med verkligheten att det är profitjakten och inte lönerna som driver inflationen. Under slutet av 1970-talet ingicks som bekant avtal som inte gav några löneökningar på ett och ett halvt års tid. Men under den perioden var inflationen mycket stor — det var bl.a. under de borgerliga regeringsåren. Den låg under den tiden på mellan 15 och 20 26. Samtidigt kunde vi konstatera att företagen ökade sina vinster, att många ansåg det vara s.k. rekordår. Sambanden mellan inflation och vinstökningskrav är också i många andra sammanhang dokumenterade. Därför anser vi kommunister det mycket anmärkningsvärt att den socialdemokratiska regeringen i botten för propositionen lägger tesen att det är lönerna som driver inflationen. Det är inget fel i att driva en antiinflatorisk ekonomisk politik, bara utgångspunkterna för den är de rätta. Vänsterpartiet kommunisterna kan inte heller acceptera regeringens inkomstpolitik. Avtalsrörelserna bör enligt vår mening spegla kampen mellan arbete och kapital. Det är i och för sig inget fel av en regering att underlätta den kampen för arbetarna, men det är definitivt fel att lägga band på fackföreningarna genom att mer eller mindre tvinga igenom för låga löneavtal för att regeringen skall kunna uppfylla sitt inflationsmål. Om vi hade haft en högerregering hade den typen av ingripanden inte varit anmärkningsvärda. Däremot är det allvarligt när en socialdemokratisk regering använder sådana metoder gentemot arbetarrörelsen och arbetarna. Att den dessutom låter företagen — kapitalisterna — ta hem hela förtjänsten av den påtvingade återhållsamheten är ytterst anmärkningsvärt. Effekterna av detta avtal, som inte får överstiga 5 96, innebär att de flesta med all sannolikhet kommer att drabbas av ytterligare ett år med reallönesänkningar. För en verkstadsarbetare — och det finns tämligen många sådana här i landet — medför nämligen avtalet endast 40 öre i ökad timförtjänst, motsvarande en höjning med ca 1 96. De övriga 4 90 ”faller bort” i löneglidning genom ökning av arbetsproduktiviteten och 1984 års avtals s.k. förtjänstutvecklingsgaranti. De som inte har kunnat öka sin förtjänst under 1984 inom ramen för 1984 års avtal får bjuda på detta, då deras förtjänstutvecklingsgaranti, som skulle falla ut 1985 och därmed höja taket för löneökningen, nu också skall inrymmas under det s.k. 5-procentstaket. 5-procentstaket innebär alltså för exempelvis ackordsarbetare att deras ökade arbetsinsatser, som därmed förhoppningsvis medför ökad lön, skall räknas in — detta trots att en sådan upparbetning inte utgör någon ökad kostnad för företagen utan tvärtom rena förtjänsten. 5-procentsavtalet är alltså i ren löneökning inte värt mer för verkstadsarbetare m.fl. än 40-60 öre i timmen. Det är den faktiska effekten av regeringens intåg på arbetsmarknaden. En annan fråga som är ytterst aktuell i dag är frågan huruvida i tidigare års avtal överenskomna kompensationer skall inrymmas under 5-procentstaket. Det är enligt min mening en orimlig ståndpunkt. Om ett avtal föreskriver att . ett visst förtjänstutfall skall ske och att detta skall räknas ut när man vet det faktiska löneutfallet, är det orimligt att detta skall ses som en löneökning för ett senare år. De som har fått det högre löneutfall som avses i avtalet — och alltså inte kan få förtjänstutvecklingsgaranti ett senare år — har ju rimligen enligt 5-procentsdirektiven ett avsevärt större utrymme för nya faktiska löneökningar. Allt detta visar hur fel det blir, när regeringar ger sig in i avtalsrörelsen, och hur fel det är med statlig inkomstpolitik. Herr talman! Vi från vpk har, utifrån vad jag här har sagt, ansett att alla med arbetsinkomster samt pensionärer skall erhålla s.k. skatterabatt. Det innebär att arbetare och tjänstemän såväl som fria kulturarbetare, arbetande småföretagare och inte minst pensionärer skall ges ett ökat utrymme genom en generell skatterabatt. Vpk anser inte heller att regeringens förslag är bra med de väsentliga begränsningar som finns för att hela skatterabatten skall kunna utgå. Först vid inkomster över 80 000 kr. utgår hela skatterabatten om 600 kr. Alla de som har lägre inkomster, de som är lågavlönade och kanske också deltidsar betande, vilket är mycket vanligt bland kvinnor, får enligt regeringsförslaget i många fall inte mer än ett par tre hundra kronor i skatterabatt, fast det verkligen är de som är i störst behov av en skattesänkning. Men så anser tydligen inte socialdemokraterna. Vpk har däremot föreslagit att även människor med låga inkomster skall komma i åtnjutande av skatterabatten fullt ut. Därför har vi framlagt förslaget att ingen statlig skatt skall utgå för dem som har så låga inkomster att de inte betalar 600 kr. i statlig skatt, dvs. att alla med inkomster upp till 22 800 kr. skall helt befrias från statlig skatt. Därefter skall 600-kronorsrabatten gälla upp till en inkomst av 124 800 kr. Där trappas rabatten av, för att helt upphöra vid 140 400 kr. Högavlönade har, enligt vårt synsätt, inget behov av minskad skatt och bör därför inte heller åtnjuta denna förmån. Regeringens förslag kommer, som jag tidigare sagt, inte en stor del av kulturarbetarna till del. De som genom konstruktionen ställs utanför är bl.a. de fria författarna, bildkonstnärerna och tonsättarna, dvs. de som ofta kallas de fria kulturarbetarna. I ett uttalande från de fria kulturarbetarna har det framförts kritik mot regeringsförslagets utformning. Som möjlig ersättning till dessa grupper, som också vidkänns åtstramningen på avtalsmarknaden, föreslår de att ca 2 milj.kr. skall utgå med en förhöjning av biblioteksersättningen till en kostnad av 1 milj.kr., en höjd visningsersättning om 800 000 kr. samt 200 000 kr. till tonkonstnärsfonden. På så vis, menar de, skulle denna grupp, ca 1 Joo av den yrkesverksamma delen av befolkningen, erhålla ett motsvarande stöd. Vänsterpartiet kommunisterna har genom förslaget till skatterabatt tillgodosett även dessa gruppers berättigade krav. Skulle däremot vpk:s förslag inte vinna riksdagens gillande, har vi funnit anledning att som andrahandsyrkande resa ett krav som motsvarar det av kulturarbetarnas organisationer framförda förslaget. Jag kan konstatera att folkpartiet, med sitt ställningstagande för en samlad borgerlig reservation till detta betänkande, inte ställer upp på de fria kulturarbetarnas rättmätiga krav om kompensation i samma mån som till löntagarna. De utfästelser som folkpartitalesmannen i kulturfrågor, Jan-Erik Wikström, har gjort om kompensation fullföljs inte i handling. Jag vill bara notera detta och är övertygad om att även kulturarbetarna gör det. Vi anser från vpk att reallönerna inte klaras genom regeringsförslaget. Det sannolika är, som jag sagt tidigare, att det blir en reallöneminskning. För att på ett permanent sätt förbättra situationen för bl.a. lönearbetarna behövs billigare mat. En sänkning av momsen på mat anser vi därför nödvändig för att i år möjliggöra en reallöneförbättring. Vpk har lagt förslag om detta i samband med motionen med anledning av regeringens proposition om livsmedelspolitiken. Detta är viktigt att ta fram i sammanhanget, och därför har jag velat nämna det. Vi kan också konstatera att kapitalägarna återigen slipper undan. Skatterabatten föreslås inte finansierad. Vi är från vpk i och för sig inte motståndare till en uppmjukning av den ekonomiska politiken, så att en efterfrågeökning uppstår. Däremot anser vi det fel att företagen, som för övrigt fortsätter att öka sina vinster, undantas medan i huvudsak de arbetande och pensionärerna drabbats av den förda ekonomiska politiken. Därför anser vi att bolagsskatten bör höjas för att finansiera de merkostnader som vårt förslag innebär. Vi har valt att återkomma om detta i samband med motion i anslutning till kompletteringspropositionen. Herr talman! Jag yrkar bifall till det särskilda yrkande som har delats ut i kammaren och som har följande lydelse:
Herr talman! Tommy Franzén sade att vi från folkpartiets sida nu sviker kulturarbetarna. Då vill jag bara erinra om att vi har lagt fram andra förslag för att stödja kulturarbetarna. Skatterabatten går vi emot. Vi tycker att det är en dålig skattepolitik, och vi kan rimligtvis inte stödja ett förslag som vi tycker är dåligt och bygga ut det till att omfatta ytterligare någon grupp, när vi i själva verket vill att det över huvud taget inte skall genomföras.
Herr talman! Låt mig bara konstatera att de förslag som Kjell Johansson Torsdagen den avser avslogs i förra veckan. Det andra kommer att tas upp till behandlingi 2 maj 1985 dag, och där finns alltså möjligheter för folkpartiet att uppfylla vad Jan-Erik Wikström sade när kulturarbetarorganisationerna kom med sitt uttalande, Särskild skattenämligen att man skulle stödja det. Den möjligheten har ni fortfarande. reduktion år 1985

Herr talman! Den ekonomiska utvecklingen i Sverige har sedan 1982 varit gynnsam. Sysselsättningsläget har påtagligt förbättrats. Totalt har antalet sysselsatta i vårt land ökat med 80 000 personer sedan 1982. Budgetutvecklingen har också vänt åt rätt håll. 1982 uppgick underskottet till 83 miljarder kronor. För 1985 beräknas underskottet bli ca 60 miljarder kronor. Inflationstakten har dämpats jämfört med de borgerliga regeringsåren, och saneringen av ekonomin har kunnat genomföras utan stora ingrepp i det sociala välfärdssystemet. Företrädarna för de borgerliga partierna gör vad de förmår för att nedvärdera den förda politiken. Visst kan ni fortsätta med det försöket, men verkligheten vederlägger era försök. Företagen har fått en annan tilltro till framtiden. Vinstnivån har ökat, och det har åter blivit intressant att investera för en ökad produktion. Så var det inte under de borgerliga regeringsåren. Men jag skall inte förneka att det också finns stora och besvärliga problem som det återstår att lösa. De ökade vinsterna i företagen utlöser förväntningar om löneförbättringar för de anställda. Det är förståeligt när företag visar miljardvinster att de anställda, som under en lång följd av år under den borgerliga regeringstiden fick vidkännas reallöneminskningar, nu tycker att det finns ett utrymme för atttaigen. Attidet läget begära att man skall föra en återhållsam lönepolitik är naturligtvis inte lätt. Jag inser svårigheterna för de fackföreningsledare som skall gå ut till sina medlemmar och tala om återhållsamhet i lönekraven samtidigt som företagen redovisar rekordvinster. Jag förstår att det inte är en lätt situation. Men skall vi ha en chans att klara konkurrensen med andra industriländer måste vi ha en dämpning av prisoch löneutvecklingen. En press på priserna leder också till reala förbättringar för alla konsumenter. Jag tror att alla egentligen inser den här problematiken. Det är inte någon större mening med att få högre löner om priserna stiger i ännu snabbare takt. Regeringen inledde därför överläggningar med arbetsmarknadens parter som ledde fram till en rekommendation att löneökningarna skulle begränsas till högst 5 26 under 1985. För att kompensera löntagarna föreslås nu en skattereduktion på maximalt 600 kr. Den reduktionen är konstruerad så att den utgår med 1 96 av den del av inkomsten som överstiger 20 000 kr. Detta innebär att den maximala kompensationen på 600 kr. nås vid en inkomst på 80 000 kr. 97 De borgerliga företrädarna går emot skattereduktionen därför att den inte kommer alla till del, därför att man då, som de påstår, inte kan överblicka om lönekostnadsutvecklingen kommer att begränsas till 5 26 och därför att skattereduktionen kommer att öka köpkraften och därmed risken för att balansen i landets utrikesaffärer försvagas. Vpk accepterar skattereduktionen, men vill se den som en fördelningspolitisk åtgärd. Vpk anser att den skall utgå med 600 kr. redan vid en inkomst av 22 800 kr. och att den sedan skall trappas av vid inkomster över brytpunkten, dvs. 124 800 kr., för att helt upphöra vid en inkomst av 140 400 kr. Vidare anser vpk att skattereduktioneniinte enbart skall gälla för löntagare, utan även pensionärer och, som man säger, arbetande småföretagare skall inkluderas. Utskottsmajoriteten har anslutit sig till propositionens förslag och anser att skattereduktionen får ses som ett led i avtalsrörelsen. Den måste av den anledningen begränsas till löneinkomster och motsvarande ersättningar. Att i det här sammanhanget ta upp inkomstutvecklingen för pensionärer och egenföretagare anser vi felaktigt. De gruppernas inkomstutveckling får tas upp i andra sammanhang. Man anför att vi inte i dag kan överblicka lönekostnadsutvecklingen. Det har ju träffats en central överenskommelse mellan Landsorganisationen och Arbetsgivareföreningen som innebär att förhandlingarna skall ske inom en totalram som motsvarar 5 96 ökning av det genomsnittliga förtjänstläget. En rad avtal har också träffats inom denna ram. Det är inte så som Knut Wachtmeister vill göra gällande, att inga sådana avtal träffats. Det är faktiskt så att de avtal som hittills slutits för 1985 och som täcker större delen av arbetsmarknaden i huvudsak håller sig inom ramen för en 5-procentig ökning mellan 1984 och 1985 som förutsattes när den centrala överenskommelsen träffades. När det sedan gäller frågan hur skattereduktionen påverkar balansen i våra utrikesaffärer skall jag gärna medge att ett ökat konsumtionsutrymme ökar trycket på importen. Men att detta skulle tillmätas en sådan betydelse att regeringen av den anledningen skulle överge en träffad överenskommelse kan jag inte inse. De borgerliga företrädarna har onekligen en poäng i att bytesbalansen har utvecklats på ett mindre gynnsamt sätt än vad regeringen kom fram till i sina bedömningar i budgetpropositionen. Vi har haft en gynnsam utveckling av bytesbalansen. Jag vill erinra om att när socialdemokraterna kom till makten år 1982 hade vi ett underskott i bytesbalansen som uppgick till ca 23 miljarder kronor. År 1983 hade vi lyckats nedbringa det till ca 7 miljarder. Och 1984 räknade man med en balans i utrikesaffärerna. Jag tror inte att man skall dra alltför långtgående slutsatser av de siffror som kommit fram när det gäller årets allra första månader. Det finns säkert anledning att analysera dessa och se vad som hänt på exportresp. importsidan.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
Herr talman! Rune Carlstein började med att, som alla socialdemokrater gör, berömma den förda politiken. Han talade bl.a. om hur sysselsättningen hade förbättrats. Jag rekommenderar Rune Carlstein att studera LO tidningen, som har en helt annan uppfattning om sysselsättningsutvecklingen när det gäller de reguljära jobben. Rune Carlstein var också stolt över att inflationen hade pressats tillbaka. Men har man räknat med en inflation på 4 96 för 1984 och den blir 8,2 20, tror jag inte man har särskilt stor anledning att vara stolt, i all synnerhet som man skall jämföra vår inflationsutveckling med den i de med oss konkurrerande länderna. Där ligger vi i topp. Reformen har kommit till för att dämpa lönekraven, och Rune Carlstein säger att man har hållit sig inom ramen 5 6 i de avtal som hittills har träffats. Jag skulle våga slå vad med Rune Carlstein om att man när året är slut och löneglidningen har räknats in kommer närmare de 7 procenten. Rune Carlstein tyckte också att vi har haft en gynnsam utveckling i bytesbalansen och jämför med tidigare år. Efter devalveringen och en stark högkonjunktur är inte den utveckling som Rune Carlstein berömmer så mycket att skryta med. Jag skulle vilja fråga Rune Carlstein, om han inte anser att ett underskott de två första månaderna som är 7 miljarder sämre än motsvarande två månader 1984 är en så väsentlig försämring att den borde medföra att den här propositionen inte lades fram. Rune Carlstein säger också att det är naturligt att det bara är löntagarna som skall beröras av reformen, eftersom det gäller att hålla tillbaka lönekraven. Ja, men reformen är inte finansierad, så alla de andra grupperna får vara med och betala. Detta kan vi från borgerligt håll självfallet inte anse vara rättvist. Jag upprepar frågan till Rune Carlstein: Hur stort skulle underskottet i bytesbalansen ha varit för att Rune Carlstein skulle anse det befogat att inte lägga fram propositionen?
Herr talman! Först en fråga till Rune Carlstein. Menar Rune Carlstein att vårt lands ekonomiska situation är helt oberoende av hurudana konjunkturerna är i världen i övrigt? När man hör detta beröm om hur allting har förbättrats sedan 1982 måste man ställa den frågan. Knut Wachtmeister har redan jämfört utvecklingen när det gäller inflationen, inte bara med siffrorna före 1982 utan också med hur det ser ut i konkurrentländerna och med hur det har blivit med den utlovade målsättningen. Inflationen har ju blivit drygt dubbelt så hög som man har förutsatt. Sedan vill jag också upprepa de frågor som jag ställde i mitt förra inlägg. 1. Har socialdemokraterna nu för avsikt att frångå sin tidigare syn på skattesystemet, nämligen att det skall vara ett likartat system för alla medborgare, och i stället inrikta sig på att skapa ett system där man för vissa speciella grupper åstadkommer skattelättnader? 2. Hur anser socialdemokraterna att skatterabatten skall avlösas under 1986? Det skulle vara värdefullt att få svar på dessa båda frågor.
Herr talman! Jag måste säga till Rune Carlstein att jag tycker att de här jämförelserna om budgetunderskottets storlek då eller då är mycket ofruktbara. De är ju aldrig fullständiga. Om det vore så att vi finge en fullständig redovisning av exempelvis konjunkturläget, hur den internationella handeln såg ut osv. när vi hade våra svårigheter, då skulle det vara något värde med det — men det får vi ju aldrig. Det är bara ett ensidigt bollande med siffror fram och tillbaka. Det som Rune Carlstein nämner är ändå intressant. Syftet med skatterabatten är ju att löneökningarna i år skall hålla sig inom en 5-procentsram. Låt mig erinra om 1974-1975, som i allt väsentligt skapade svårigheterna för den borgerliga regeringsperioden, när lönerna årligen höjdes med 20 20 och drygt det. Gällde inte dessa ekonomiska lagar vid det tillfället, Rune Carlstein? Var det inte så att svensk industri fick precis de bekymmer som vi nu vill undvika med den karusell som ni sätter i gång och som skall hålla nere löneökningarna till 5 96? Jo, visst var det så!

Det är sådant som vi tog kostnaderna för under denna tid, men som nu faller ut i form av ökade inkomster. Tillbaka till skatterabatten: En deltidsarbetande hustru som arbetar för att hjälpa till med att förbättra familjens ekonomi och tjänar 50 000 kr. om året kommer att få en skatterabatt på 300 kr. Vad är det för skillnad om ni i stället undvikit att höja inkomstskatten för henne, så att hon haft en inkomstskatt som var 300 kr. lägre, jämfört med de 300 kr. som hon får nu? Det är ju genom dessa våldsamma skattehöjningar som ni skapat den situation som gör att ni måste gå ut i avtalsrörelsen på det här sättet med en engångsinsats. Och genom att ni börjat så kommer ni att få fortsätta. Prisökningarna blir vi ju inte av med vid årsskiftet. Men skatterabatten, den blir människorna av med vid årsskiftet. Och en del kommer, som jag sade, att få betala tillbaka mycket av den i form av efterskatt.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att vi ifrån vpk har en annan syn än socialdemokraterna beträffande en statlig inkomstpolitik. Därför anser vi oss inte heller bundna av regeringslöftet till arbetsmarknadens parter. Vi tycker också att det finns all anledning att ta de möjligheter som ges till att driva en annan fördelningspolitik, både här i riksdagen och annorstädes. Det är också därför som vi har lagt fram vårt förslag och gett det den utformningen att inte bara löntagare utan även pensionärer och s.k. fria kulturarbetare skall kunna få en motsvarande skatterabatt. Rabatten skall också kunna ges i väsentligt lägre inkomstskikt än vad regeringen föreslagit. När det gäller framför allt de fria kulturarbetarna anser vi att det vore rimligt att ge denna kompensation. Egentligen har de ju inte någon annan ställning än löntagare i övrigt. Kostnaden för vårt förslag på den här punkten är dessutom så låg som 1 Jo av den kostnad som regeringen föreslagit, eller 2 milj.kr.
Herr talman! Jag förstår att mina borgerliga meddebattörer blir irriterade när jag förklarar att den förda politiken har varit gynnsam för vårt land. Men det går inte att bestrida, Knut Wachtmeister, att det faktiskt är 80 000 personer fler som har sysselsättning i vårt land än tidigare. När det gäller inflationen kan ni inte heller bestrida att inflationstakten är lägre nu än vad den var under de borgerliga åren när ni satt i regeringsställning. Man kan naturligtvis säga att vi inte har lyckats uppnå det mål som vi hade satt oss före — det är riktigt. Men att inflationstakten är lägre nu än vad den var under de borgerliga åren är ändå obestridligt. Bytesbalansen, som ni tydligen har tänkt göra en stor affär av, har också förbättrats betydligt jämfört med hur den var under de borgerliga regeringsåren. Om ni nu vill dra långtgående slutsatser av de första månaderna i år, kan ni naturligtvis göra det. Men jag skulle vilja mana er till en viss försiktighet. Om man analyserar vad detta beror på ser man kanske att det finns en del saker som inte kommer att upprepas under månaderna framöver. Vi har haft en osedvanligt besvärlig vinter i år. Det kan vara så, att isförhållandena har gjort att exporten har blivit försenad. Det kan vara så, att vi har haft en ökad oljeimport för att klara den kalla vintern i år, och det påverkar vår bytesbalans. Det kan vara så, att de ökade investeringarna ute i våra företag har gjort att man importerat maskiner och utrustning i högre takt än tidigare. Det kan vara så, att efterfrågan har varit så stor att lagren har tömts ute i de svenska företagen och att företagen därför på nytt har tvingats bygga upp en lagerreserv.

Herr talman! Rune Carlstein tyckte att vi från borgerligt håll var irriterade över den här debatten. Jag har inte någon känsla av att vara irriterad, men jag har förvisso anledning att vara det, för Rune Carlstein svarar på andra frågor än de som är relevanta i detta fall. När det t.ex. gäller bytesbalansen gör Rune Carlstein en jämförelse med tidigare år och talar om hur stora förbättringarna blivit. Det är totalt ointressant i detta sammanhang. Det enda som är av intresse är att regeringen i budgetpropositionen förklarade att man, om bytesbalansen inte väsentligt försämrades, skulle lägga fram en proposition om skatterabatt. Bytesbalansen har väsentligt försämrats, och då säger Rune Carlstein: Ja, vi får titta på det här. — Man skulle naturligtvis från regeringen sida ha tittat på detta, innan man lade fram propositionen. I budgetpropositionen spådde man att handelsbalansen skulle visa ett överskott på 17,8 miljarder. Sedan dess har handelsbalansen under första kvartalet försämrats med 8 miljarder. I kompletteringspropositionen skriver man ändå upp tipset och beräknar att överskottet skall öka till hela 22,7 miljarder kronor. Det är så man från regeringens sida har tittat på bytesbalansen. Hade regeringen velat handla på riktigt sätt hade den dragit tillbaka propositionen. De villkor man satte upp från början har nämligen icke blivit uppfyllda.
Herr talman! Rune Carlstein fortsätter att tala om inflationstakten i vårt land och menar att den nu är lägre än under den borgerliga regeringstiden. Men det är av större intresse, Rune Carlstein, att se hur inflationsutvecklingen varit i vårt land i förhållande till de länder vi konkurrerar med på exportmarknaden. Och det är ett faktum att under de senaste åren har vi haft en nära nog dubbelt så hög inflation som våra konkurrentländer. Det är detta som oroar. När det gäller handelsbalansen hade det verkligen varit illa, om vi under den högkonjunktur som rått de senaste åren inte skulle ha uppnått ett bättre resultat än under den svåra lågkonjunkturen på 1970-talet. Jag har ännu inte fått något svar på de två frågor som jag ställt två gånger och som gäller dels vilken målsättning socialdemokraterna har för den framtida skattepolitiken när man ger favörer åt vissa grupper och på det sättet totalt hackar sönder vårt skattesystem och helt släpper tanken på en lika behandling av inkomsttagarna, dels hur man skall avlösa denna skatterabatt. Har man inte alls tänkt på vad som kommer efter innevarande år? Jag har som sagt inte fått något svar på dessa frågor.

Herr talman! Oavsett om vi diskuterar företagsbeskattning eller skatterabatt tycks vi hamna i denna ofruktbara redovisning fram och tillbaka av ofullständiga siffror. Låt mig hålla mig till skatterabatten. Jag nämmde i mitt anförande att pensionärer, småföretagare, handlare, småbönder, kulturarbetare och andra fria yrkesutövare inte kommer att få del av denna skatterabatt. Jag kan lägga till ytterligare en grupp som kommer att få en skatterabatt men en starkt reducerad sådan, nämligen huvuddelen av alla deltidsarbetande kvinnor, som inte når upp till en årsinkomst på 80 000 kr. I många fall kommer de säkert att få ut sina 600 kr. i skatterabatt genom att arbetsgivarna drar av detta belopp på skatten för juni månad, men när den slutliga skatten räknas ut kommer det surt efter. Då blir det restskatt i stället för den skatterabatt som de bespetsat sig på. Jag sade i mitt anförande att den som tjänar 50 000 kr. om året, vilket jag skulle tro är vanligt att deltidsarbetande kvinnor gör, bara får 300 kr. i skatterabatt. Jag vill upprepa min fråga till Rune Carlstein: Kunde ni inte ha låtit bli att höja inkomstskatten i stället för att genom denna skatterabatt ge gåvor på ett orättvist sätt? Organisationerna på arbetsmarknaden hade då kunnat förhandla fram ett avtal, Det hade också blivit rättvist om en lägre skatt hade gällt i det normala skattesystemet. Jag tycker att Rune Carlstein skall svara på denna fråga.
Herr talman! Jag skall inte fortsätta att träta med Knut Wachtmeister om bytesbalansen. Han säger att det är totalt ointressant hur den har utvecklats. Jag tycker däremot inte att det är ointressant, så på den punkten har vi skilda uppfattningar. Jag försökte i min tidigare replik att förklara för Knut Wachtmeister att orsakerna till det ofördelaktiga utfallet i bytesbalansen under årets första månader inte är helt ointressant. Vi får lov att studera och analysera dessa orsaker. Det är mycket möjligt att vi då finner attt.o.m. det resultat som har förutsatts i budgetpropositionen och kompletteringspropositionen kommer att uppnås. Därför finns det ingen som helst anledning att dra tillbaka denna proposition. Stig Josefson ställde frågor till mig om målsättningen för vår skattepolitik. Den ligger fast, Stig Josefson. Vi skall föra en skattepolitik som går ut på att människor betalar skatt efter bärkraft. Man måste göra klart för sig att den skattereduktion som nu införs inte ingår som ett led i en långsiktig skattepolitik. Detta förslag är att betrakta som en tillfällig sänkning av skatten för löntagarna under innevarande år som grundar sig på den uppgörelse som träffats om att löntagarna skall visa återhållsamhet i sina lönekrav. Jag undrar hur det skulle ha sett ut om man inte hade försökt nå fram till en sådan här uppgörelse. Volvoarbetarna kanske hade satt sig ner och sagt: Vi skall ha en löneförbättring som står i relation till Volvos redovisade vinst på 7 miljarder kronor. Det kunde ha fortsatt med att andra hade gått ut och sagt att med hänsyn till de rekordvinster som vissa företag redovisar kräver de att få kompensation för de reallönesänkningar som de fick vidkännas under de borgerliga regeringsåren. Det var vårt alternativ. Regeringen valde en annan väg och sökte slippa pressen på priserna. Vi är helt medvetna om att ingen tjänar på att få höga löner om priserna hinner före i kapplöpningen. Stig Josefson går gång på gång upp och frågar om inte detta är ett orättvist förslag, eftersom jordbrukarna inte får vara med. Jordbrukarna var emellertid inte med i denna upgörelse, Stig Josefson, utan de får komma med i ett annat sammanhang och deras propåer behandlas i annan ordning.

Herr talman! Finansutskottet har i detta ärende till skatteutskottet avgett ett yttrande, varvid samtliga borgerliga ledamöter har anmält avvikande mening i förhållande till socialdemokraternas tillstyrkan. Sedan frågan avgjordes i finansutskottet har ytterligare omständigheter tillkommit som stöder den borgerliga ståndpunkten. Den av regeringen föreslagna skatterabatten är ingen bestående skattesänkning utan endast en tillfällig åtgärd i lagom tid före höstens val. Eftersom den inte motsvaras av någon besparing på den offentliga utgiftssidan, blir följden ett ökat budgetunderskott. Den extra statsupplåning som detta framtvingar får medborgarna själva betala med ränta — men det blir förstås först efter valet. Regeringen har för skatterabatten angett två villkor: lönekostnaderna får öka med högst 5 20 i år, och utrikesbalansen får inte allvarligt försämras. Det står nu klart att ingen av dessa båda förutsättningar föreligger. Propositionen borde därför ha återkallats. När så inte har skett, kräver logiken att riksdagen Exakt var lönestegringen hamnar vet ingen förrän året är slut. Men de avtal som hittills har träffats leder till lönehöjningar som överstiger den föreskrivna femprocentsramen. Det fungerar ju som bekant så att det som hålls borta från avtalen har en benägenhet att komma fram som löneglidning. Förra året var löneutvecklingen vid sidan av avtalen större än vanligt, inte minst för privatanställda tjänstemän. Utsikterna att nå det inflationsmål på som den femprocentiga löneramen skulle möjliggöra får dessutom betecknas som synnerligen mörka sedan tre fjärdedelar av utrymmet har ätits upp under årets första fjärdedel. Skatterabatten avsåg att garantera en snabb och fredlig lönerörelse. Mot den bakgrunden är det verkligen en ödets ironi att det just i dag, när denna fråga behandlas i kammaren, bryter ut en arbetskonflikt som rör slutförandet av förra årets förhandlingsomgång. Det är inget tvivel om att regeringen i egenskap av statlig arbetsgivare har framkallat denna beklagliga situation genom att vägra att leva upp till avtalets förpliktelser. Jag säger inte att det vore bra för Sveriges ekonomi, om statstjänstemännen får igenom sina krav. Men jag säger att avtal är till för att hållas. Och trots alla uttalanden om motsatsen släppte den statliga arbetsgivaren förra året igenom en rad indexoch kompensationsklausuler medan Kjell-Olof Feldt var i Australien. Det blir sannolikt den dyraste statsrådsresa någon svensk finansminister har företagit. Regeringen har uppenbarligen litat på att de socialdemokratiska ledarna i facket inte skulle ställa till bråk ett valår. Förhandlingschefen i TCO-S gjorde i måndagens Expressen fullkomligt klart att det förekommit politisk utpressning av detta slag. Därom vittnar också det uppseendeväckande förhållandet att man inte tillkallade medlare förrän dagen innan konflikten skulle bryta ut. Det förekommer nu spekulationer om att regeringen avser att lagstifta mot konflikten. Men ett sådant beslut kan endast riksdagen fatta, och här i kammaren har socialdemokraterna ingen majoritet. Vi moderater anser att både den fria förhandlingsrätten och principen att avtal skall hållas kräver att den här beklagliga konflikten löses direkt mellan parterna. Det andra av regeringens villkor gällde utvecklingen av utrikesbalansen. Under årets första kvartal försämrades utrikeshandeln med hela 8 miljarder jämfört med motsvarande tid förra året. Häromdagen fick vi statistik som visade att bytesbalansen bara under årets första två månader gav ett underskott på drygt 5 miljarder. Detta skall ses mot bakgrund av att regeringen förutspått ett underskott för hela året på endast 3 miljarder. Eftersom skatterabatten är ofinansierad, medför den en finanspolitisk försvagning med 2 miljarder. Därav kan nära 1 miljard väntas gå till importerade konsumtionsvaror och alltså ytterligare öka underskottet i bytesbalansen. Även den nu utbrutna konflikten kommer att verka i samma riktning, eftersom stridsåtgärderna hämmar utrikeshandeln, medan räntorna på utlandsskulden fortfarande måste betalas. Herr talman! Regeringen säger att Sverige är på rätt väg. Sanningen är att vi är på väg in i en arbetskonflikt på statens eget område, som kommer att förstärka de negativa tendenserna vad beträffar prisutvecklingen och bytesbalansen. Problemen kommer att förvärras av den skatterabatt som det nu skall fattas beslut om. Jag ansluter mig till vad skatteutskottets borgerliga talesmän tidigare har sagt: att förslaget om skatterabatt måste avslås.

Herr talman! I socialutskottets betänkande 1984/85:19 tas budgetpropositionens förslag om bidrag till allmän sjukvård m.m. upp, såvitt avser punkterna E 18-E 22 samt E 24. Utskottet tillstyrker regeringens förslag till medelsanvisning för Bidrag till Sjukvårdens och socialvårdens planeringsoch rationaliseringsinstitut , Bidrag till allmän sjukvård m.m., Vidareutbildning av läkare m.m. Anslag för Beredskapslagring och utbildning m.m. för hälsooch sjukvård i krig samt för driftkostnader för beredskapslagring behandlas också i betänkandet. Under punkten E 19 Bidrag till allmän sjukvård m.m. behandlas ett motionsyrkande, där vi moderater föreslår ett anslag, som är 911 milj.kr. lägre än regeringens förslag, såsom statsbidrag till den allmänna sjukvårdsersättningen till sjukvårdshuvudmännen. Vårt förslag avstyrks av utskottet. Vi reserverar oss mot utskottets ställningstagande och framhåller i reservation nr 3 det oacceptabla i en fortsatt expansion av den kommunala sektorn. Ett primärt mål för den ekonomiska politiken måste vara att nedbringa den kommunala volymökningen till s.k. nolltillväxt redan 1986. Det kan konstateras att kommunerna haft en god likviditetsökning under de senaste åren. Likviditeten ligger nu över 30 miljarder kronor. Mot den bakgrunden anser vi det inte vara rimligt att staten med sitt stora budgetunderskott skall tillskjuta över 50 miljarder kronor till den kommunala sektorn. Volymökningen måste upphöra, och därför föreslår vi minskade statsbidrag. Herr talman! Vi vill understryka att våra förslag till minskade statsbidrag inte riktar sig mot berörda verksamheter. Vi anser att kommuner och landsting själva skall göra den omfördelning och den prioritering mellan olika verksamhetsområden som de anser nödvändig. Genom minskad statlig detaljreglering ökas också möjligheterna för kommuner och landsting att på ett rationellt sätt utnyttja de egna resurserna. I princip anser vi moderater att huvudmannen för en verksamhet också skall ha det ekonomiska ansvaret. Det är många gånger otacksamt att framlägga besparingsförslag. Men om vi inte gör detta nu är riskerna uppenbart stora att vi längre fram i en än mera besvärlig ekonomi kommer att bli tvingade att vidtaga än mera drastiska åtgärder. Vi vill stämma i bäcken — det är lättare än i ån. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 3 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I reservation 2 till detta betänkande kräver vi en utbyggnad av de yrkesmedicinska klinikerna vid både regionsjukhus och länssjukhus. 1976 års företagshälsovårdsutredning avgav ett delbetänkande, som skulle tillgodose detta krav. Vad som nu oroar oss är att det händer så väldigt litet på detta område. Det är inte fullt utbyggt vid regionsjukhusen, och vid länssjukhusen finns knappast någonting alls. Dessutom tränger den ekonomiska politiken tillbaka landstingens ekonomiska ramar, vilket gör att man inte har några förhoppningar om att denna utbyggnad skall kunna förverkligas framöver. Det krav som både vpk och de fackliga organisationerna har drivit bör snarast tillgodoses. Vi anser att man i lag skall fastställa denna utbyggnad och att landstingen bör få en viss ersättning såsom motprestation, om de bygger ut yrkesmedicin och miljömedicin vid regionsjukhus och länssjukhus. Herr talman! Därmed yrkar jag bifall till reservation 2.

Herr talman! Jag tänker i mitt anförande uppehålla mig vid de krav som framställs i reservation nr 1 till detta betänkande. Såsom representant för Västerbotten och den norra sjukvårdsregionen vill jag framföra några skäl, som ytterligare talar för att det vore illa om inte också en thoraxkirurgisk verksamhet förlades till Umeå regionsjukhus. I dag pågår där en så långt gående verksamhet inom thoraxkirurgin att det är praktiskt taget bara det operativa ingreppet som utförs i Uppsala. Således sker alla förundersökningar vid Umeå sjukhus liksom eftervården. Patienterna reser den långa vägen ner till Uppsala för operationen, men så fort tillståndet medger det återvänder de till Umeå för eftervård. Patienter tillhöriga Umeåregionen kommer från ett geografiskt mycket stort upptagningsområde. Detta medför naturligtvis stora bekymmer för anhöriga att snabbt nå Umeå, om de önskar vara hos patienten. Betydligt längre blir så avståndet till Uppsala, om samma önskemål finns kvar om kontakt i samband med operationen. Nu finns alltså goda kunskaper i Umeå. Enligt gjorda undersökningar finns även de största behoven av s.k. by-pass-operationer i de norra delarna av landet. Även byte av hjärtklaffar ingår som en god operativ åtgärd vid hjärtbesvär. Den snabba utvecklingen av denna operationsteknik har också medverkat till att ett stort flertal människor kan få lindring av sina svåra hjärtsmärtor och därmed leva ett normalt liv. Det stora patientunderlag som nu diskuteras med de finska sjukvårdsmyndigheterna skulle tillsammans med regionens egna patienter utgöra ett fullt acceptabelt underlag för att hålla hög kvalitet när det gäller operationskunnandet. Det finns alltså nya spännande öppningar med ett sådant utbyte mellan de nordiska länderna. Just befolkningen på andra sidan Kvarken har ju svenska som sitt modersmål. Det skulle alltså vara lätt och även geografiskt nära att söka specialistsjukvård i Sverige. I förra veckan förekom i Umeå ett sammanträffande mellan de Österbottniska sjukvårdshuvudmännen och landstinget i Västerbotten. Med på detta möte var även representanter från socialdepartementet och socialstyrelsen samt sjukvårdsregionen. Alla föreföll enligt tidningsartiklar vara mycket positiva till tanken på ett sådant samarbete. Naturligtvis handlar detta även om pengar och vilka möjligheter som finns att erhålla statligt stöd för uppbyggnad och drift av en sådan utökad verksamhet. Det är ju om detta som riksdagen skall besluta, och det är just det beslutet som man tycks vänta på från dessa gruppers sida. Landstingsförbundet har, som finns angivet i utskottets betänkande, vid årets kongress att behandla en motion med samma syfte som de motioner som behandlas här i dag. Genom att så många parter är inblandade i denna beslutsprocess har det ibland varit oklart i vilken instans det verkliga beslutet skall fattas. Riksdagen har uttalat att det skall finnas fyra thoraxkirurgiska enheter. Detta gjordes när man antog regionindelningen, men riksdagen kan tydligen inte ange att detta skall ändras, enligt utskottets skrivning. Landstingsförbundet och de olika regionernas samarbetsnämnder har väl inte heller någon formell möjlighet att ändra på detta riksdagsbeslut. Regeringen tycks inte heller vilja stå som pådrivare för att ändra innehållet i de olika regionernas sjukvårdsutbud. Så jag ställer mig något frågande till beslutsordningen. Var fattas det verkliga beslutet i frågan om Umeåregionen skall få tillgång till fullt utbyggd thoraxkirurgisk verksamhet? Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation 1 i betänkandet nr 19. Där framgår klart och tydligt att riksdagen anser att denna förändring bör komma till stånd. Skälen för detta har jag något summariskt berört. Åtskilligt mera kan framhållas för att visa behovet av att denna verksamhet förläggs till Umeå.

Herr talman! När regionsjukvårdsutredningens förslag antogs av riksdagen vid riksmötet 1980/81 fastslogs att för den framtida regionsjukvården skall landet indelas i sex regioner. Men för viss högspecialiserad vård, bl.a. thoraxkirurgi, förutsattes ytterligare koncentration till enbart fyra enheter. På detta sätt kom sålunda Umeåregionen, den norra, att tillföras Uppsala— Örebro-regionen. Beslutet om denna för vårt land ytmässigt absolut största region — två tredjedelar av landets yta — vilar naturligtvis på de kunskaper om faktiska förhållanden och den förutsebara utvecklingen för thoraxkirurgi som då rådde. Jag vill, herr talman, särskilt påpeka detta. Verkligheten har nu gått långt förbi, och enbart under de senaste fem åren har vi inom sjukvården upplevt en stark utveckling, kanske främst inom hjärtoch kärlkirurgin. Det finns nu tillräckligt kunskapsoch beslutsunderlag för att betrakta kirurgisk behandling av vissa former av kranskärlssjukdom som etablerad rutinsjukvård. Med detta har följt att medicinska förutsättningar finns för en successiv ökning av den öppna hjärtkirurgin i Sverige totalt. Sammantaget med de entydiga resultat som förutom höjning av livskvaliteten även bekräftar en livsförlängande effekt — människor kan efter operation återgå till ett normalt liv med arbete, fritid och allt sådant — har detta inneburit att efterfrågan på thoraxkirurgi ökat långt utöver tidigare prognoser. Varför då thoraxkirurgi till Umeå? Förhållandena är i dag ej tillfredsställande. De patienter i norra regionen som skall undergå denna behandling utreds först i Umeå, remitteras därefter för operation till Uppsala och hemtransporteras efter hjärtingreppet till regionsjukhuset i Umeå eller vederbörande länssjukhus för eftervård. I andra sammanhang påpekas behovet av en sammanhängande vårdkedja. För dessa patienter som är nog så känsliga bryts absolut denna grundregel. Det är omvittnat av många patienter att man känner stor oro för transporterna, för byte av läkare och annan personal. Miljön förändras ifrån utredningstillfället. Socialstyrelsens principrogram och Landstingsförbundets utredning angav i början av 1980-talet normtal för operationer, som avsåg utvecklingen fram till 1985. Normen var 400 operationer per år per miljon invånare. Verkligheten har visat att dessa tal redan är passerade för norra regionens del. Enbart för Norrbotten, Västerbotten och Ångermanland har över 400 operationer utförts under 1984 i Uppsala. Vi skulle med andra ord redan nu klara normtalet i Umeå. Den norra sjukvårdsregionen ligger med dessa siffror högre än Uppsala Örebro-regionen. Som bekant är hjärtsjukdomar mer frekventa i norra Sverige än i landet i övrigt. Herr talman! Med detta vill jag påpeka vikten av att en thoraxkirurgisk verksamhet snarast kan komma till stånd även i Umeå för de hjärtsjuka i norr. Det är ett länge efterlängtat önskemål där folkpartiet i norra regionen stått i spetsen för kravet, och där nu samtliga partier i landstinget i Västerbotten sluter upp. I dessa dagar har emellertid Landstingsförbundet förordat en ytterligare höjning av normtalet till 600-800 operationer per miljon invånare per år. Det förtjänar att nämnas att det i Finland 1983 utfördes endast 460 operationer totalt i hela landet, vilket motsvarar 100 operationer per miljon invånare. I Nordnorge, i Tromsö, utförs sedan några år 150-200 operationer med även hög medicinsk kvalitet. Jag anser att thoraxkirurgisk verksamhet i Umeå med vårt befolkningsunderlag på omkring 900 000 invånare inom norra regionen skulle ge ett mer än tillräckligt underlag för likvärdig medicinsk behandling av patienterna i norra Sverige. Det skulle också ur samhällsekonomisk synpunkt vara mycket försvarbart. Thoraxkirurgi har även stor betydelse för läkarutbildningen i Umeå. Till sist vill jag instämma i vad Karin Israelsson nyss sade om besöket av Österbottens sjukvårdsrepresentanter. De har kraftigt understrukit behovet av samarbete över gränserna i sjukvårdsfrågor. Nordiska ministerrådet kommer att gemensamt tillskrivas från Västerbotten och Österbotten för att undersöka möjligheterna till samarbete inom hälsooch sjukvården. Detta skulle även betyda ett patienttillskott för thoraxkirurgi. Jag yrkar bifall till reservationen vid E 19 mom. 1 angående bidrag till allmän sjukvård i enlighet med Ingemar Eliassons yrkande.

Herr talman! Med anledning av det som sagts av de två föregående talarna hänvisar jag till vad utskottet skrivit på sid. 8 isitt betänkande:”Samverkansnämnden för Umeåregionen har förordat att regionens patienter — åtminstone tills vidare — skall hänvisas till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det ankommer härefter på berörda sjukvårdshuvudmän att besluta i denna fråga.” Det betyder alltså att utskottet inte är helt avvisande utan vill avvakta och se vad de berörda sjukvårdshuvudmännen säger om detta. Med det anförda yrkar jag bifall till socialutskottets hemställan i betänkande 19 och avslag på de reservationer som är fogade till utskottsbetänkandet.
Då någon talare inte anmält sig beträffande socialutskottets betänkande 20 om anslag till socialdepartementet m.m., övergår kammaren nu till att debattera socialutskottets betänkande 21 om hälsoupplysning, m.m.